Herr talman! I dag den 14 juni är en historisk dag, dagen då regeringen avger deklarationen för att begära medlemskap i EG, dagen då vi överger 180 års neutralitetspolitik, dagen då regeringen väljer väg åt oss utan att veta hur vägen ser ut eller vart den leder, och dagen då Sveriges statsminister delger oss en deklaration som är en enda stor brasklapp. Miljöpartiet beklagar djupt att vi inte har fått någon debatt och att de fyra partier som står bakom detta inte vill föra denna debatt i dag och att de inte heller i går under partiledardebatten ville diskutera detta. Trots att ni har sammanträtt många gånger har ni tydligen inte kommit överens. Varför måste man annars ha alla dessa deklarationer? I så fall hade ni väl kunnat ställa er bakom en enda gemensam, och då hade vi haft tid för en debatt här i dag. Och varför denna brådska? Är det för att visa handlingskraft inför valet? Varför söka medlemskap just i detta skede, när EG förändas så snabbt och mycket talar för att förändringen leder till en politisk union som omfattar gemensam utrikes och säkerhetspolitik och förmodligen även gemensam försvarspolitik. I deklarationen står det att Sverige ställer upp på EGs långsiktiga politiska mål och dessutom godtar de förändringar som kan följa av de pågående regeringskonferenserna. Detta är fullständigt häpnadsväckande ansvarslöst! Ni säljer ut allt det som Sverige har stått för sedan Gustav Vasas tid på ett bräde och köper grisen i säcken. I deklarationen står det att Sverige inte kan ge avkall på neutralitetspolitiken och delta i en gemensam försvarspolitik eller i ett ömsesidigt försvarsåtagande inom EGs ram. Men i nästa andetag sägs att det inte finns någon anledning att tro att EG nu skulle vara på väg att omvandlas till en militär allians eller skapa andra former för förpliktigande försvarsarrangemang. Därför blir det, som det heter i deklarationen, den samlade bedömningen att ett svenskt medlemskap i EG är förenligt med neutralitetspolitikens krav. Svenska folket utsätts i detta dokument för tidernas ordvrängeri! Denna tro om hur verkligheten skall komma att se ut är ett utspel för hemmamarknaden, för dem som inte har haft en chans att följa EGs förhandlingar. Är ni inte rädda för att folk blir heligt förbannade över detta svek mot en sekellång neutralitetspolitik?

Men vad vi vet är att EGs fördrag, EGs regler och EGs institutioner inte är förhandlingsbara. Det som det kan förhandlas om är alltså endast i vilken takt ett nytt medlemsland skall anslutas. Vi har hört statsministern läsa upp den säkerhetspolitiska deklarationen, och det är ett våndans papper. Det är uppenbart att det var en hart när omöjlig uppgift att förena de två oförenliga begreppen svensk neutralitet och svenskt medlemskap i en ekonomisk och politisk union. Det har blivit en svävande osmos av ord. Bryssel, skriver i Svenska Dagbladet i går att för att Sveriges medlemsansökan skall accepteras av EG krävs att vi inte kommer med några som helst förbehåll. Detsamma har jag hört EGs ambassadör säga, och detsamma har vi hört i dag. Det finns egentligen inga förbehåll i den medlemsansökan som Sverige skall lämna in. Om det skulle finnas några förbehåll implicit, måste de, precis som Rolf Gustafsson skriver, vara djupt begravda mellan raderna. I detta avseende kan man säga att deklarationen är riktigt lyckad. Miljöpartiet de gröna har ägnat mycket arbete åt att få fram obekväma fakta och att kritiskt granska det omfattande material som har funnits runt närmandet till EG. Det har ofta varit ett svårt arbete, ett hårt arbete. Papper har hemlighållits. Det finns utredningar som vi fortfarande inte har fått ta del av. Men vi har med kunskaper och envishet visat att ett litet parti kan göra stor nytta för demokratin. Jag tror mig med stolthet kunna säga att vi till en stor del har stått för den EG-debatt som förts i Sverige. Det har varit en smärtsam politisk erfarenhet att se hur viktiga demokratiska värden satts ur spel och sätts ur spel. Det viktigaste beslutet det här seklet tas utan att folket tillfrågas eller haft en möjlighet att ta ställning. Ni vill ha en folkomröstning 1994. Ja, det är så dags då! När förlovningen har varat i fyra år, brukar inte giftermålet göra så stor skillnad. Jag har hört Carl Bildt säga här i dag att folkomröstningen inte skall förändra vårt ja till EG. Vilken förolämpning för demokratin och dess instrument! Jag tror att vi är många som känner oss grundlurade i dag. ''De fyras gäng'' kör över riksdagens beslut från den 12 december i fjol om att inte ge upp den svenska neutralitetspolitiken. Sverige rättar in sig i För det viktigaste målet, att lösa miljöproblemen, behövs ett brett samarbete med hela Europa, både i öst och i väst. Ett sådant samarbete vill miljöpartiet de gröna ha. Men till EGs stormaktsoch rikemansklubb säger vi nej!

Jag tackar ålderspresidenten för hans vänliga ord. Jag förklarar nu 1990/91 års riksmöte för avslutat.